Herr talman! Vi har nu tagit steget från debatten om ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning för att i stället debattera utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom. Det är ett område som berör oss alla - alla som är pensionärer och alla vi som en dag blir det - och jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 3. Jag tycker också att det är viktigt att börja debatten med att slå fast att jobben är helt avgörande för pensionerna. Det enda sättet att säkra framtidens pensioner är att skapa fler jobb och bekämpa arbetslösheten. Därför är regeringens tydliga mål, alltså att Sverige ska öka antalet personer som arbetar och antalet arbetade timmar i ekonomin så mycket att vi når lägst arbetslöshet i EU, så otroligt viktigt.Allt fler blir allt äldre. Det är en stor framgång för vårt välfärdssamhälle. Pensioneringen kommer efter ett långt arbetsliv där man under åren har satt av delar av lönen till pension. Ju mer pengar som kommer in i pensionssystemet, desto mer kommer ut i form av pensioner. Att bekämpa arbetslösheten är därför viktigt för pensionerna och för pensionärerna.Den moderatledda regeringen lovade lägre arbetslöshet och tuffare arbetslinje. Ambitionen var inte fel, men verkligheten blev en annan. Att sänka skatten och privatisera fungerar inte. Arbetslösheten har under de senaste åren med Reinfeldt som statsminister ökat och bitit sig fast på mycket höga nivåer - högre än i jämförbara länder. Sverige måste leverera bättre, och därför kan jag bara beklaga att borgarna tillsammans med Sverigedemokraterna röstat fram en annan budget än den regeringen har lagt fram. Man har röstat fram en budget som inte satsar det som skulle behövas för fler jobb och en bättre skola. Det är en budget som innebär att den höjning av bostadstillägget för pensionärer vi ville genomföra nu inte blir verklighet. Det är också en budget som innebär att den fullständigt orättvisa pensionärsskatten blir kvar. Kort och gott är det uteblivna satsningar och förbättringar för 1,3 miljoner pensionärer. Hur kan detta vara rätt väg att gå? För mig är det tydligt att fler jobb och lägre arbetslöshet är den viktigaste vägen till att få bra pensioner. Då duger det inte med en fortsättning på de senaste åtta åren, utan det behövs en rödgrön politik. Den rödgröna budgeten hade behövt vinna bifall i kammaren.Herr talman! För att pensionssystemet ska kunna ge tillräckligt höga pensioner behöver det vara stabilt, såväl ekonomiskt som politiskt. En bred, blocköverskridande överenskommelse om pensionerna är därför så viktig. Vi socialdemokrater är beredda att ta ansvar för dagens pensioner, bland annat genom att minska arbetslösheten, och för morgondagens pensioner genom att medverka till nödvändiga förändringar i pensionssystemet. Det finns en rad viktiga frågor som utskottet belyser här i vårt betänkande. Det handlar såväl om arbetslivets villkor och arbetsmiljö, så att fler orkar jobba fram till pensioneringen, som om de oacceptabla skillnaderna mellan män och kvinnor, för på samma sätt som jobben är helt avgörande för pensionerna är pensionärernas villkor en jämställdhetsfråga.I dag är sysselsättningsgraden högre bland män än bland kvinnor. Kvinnor har generellt lägre löner än män. Det medför att kvinnors pensioner är lägre än mäns. Ökad jämställdhet i arbetslivet och bättre arbetsvillkor är den viktigaste insatsen för att höja kvinnors pensioner. Ett stort antal pensionärer lever under knappa förhållanden. Majoriteten av dem är kvinnor. Därför har samarbetsregeringen lagt fram konkreta förslag som på både lång och kort sikt ska förbättra deras ekonomiska situation. Tyvärr verkar den borgerliga oppositionen inte se allvaret i detta. De rapporter som vi kan ta del av från SCB, från PRO och andra pensionärsorganisationer pekar på den orimliga skillnaden och på att mer politik behöver komma. Tyvärr verkar de borgerliga partierna inte se allvaret i detta. I den budgetmotion som oppositionen nu röstat igenom lyser satsningarna på pensionärerna med sin frånvaro. Det är tid att ta ansvar.

Herr talman! Sverigedemokraterna är hela Sveriges parti - ett parti för alla medborgare, unga såväl som gamla. Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti. Det ligger fast och djupt rotat i vår grundläggande ideologi att vårt samhälle ska visa tacksamhet för och vördnad inför, både tidigare generationer svenskar och de äldre som lever i vårt samhälle i dag. Denna tacksamhet och vördnad bör ta sig uttryck i ord och i handling.För länge sedan, så länge sedan att ingen i den här kammaren ens var född, föddes en flicka - vi kan kalla henne Gunborg - på en fattig gård i Småland. Redan i skolåldern fick Gunborg och hennes syskon arbeta på gården för att familjen skulle få det att gå ihop.Hur det nu var klarade sig Gunborg och hennes syskon ganska bra. När Gunborg var 18 år gifte hos sig med sitt livs kärlek. Vi kan kalla honom Sven. De flyttade tillsammans till en liten gård utanför Borås där Sven hade fått jobb på en textilfabrik.Gunborg, som inte hade mycket till skolgång i bagaget men var duktig på att skriva och läsa, gick en kortare utbildning för att lära sig skriva maskin och fick kort därefter anställning som sekreterare på en firma som handlade med tyger. Efter en tid gick det för Gunborg och Sven som det brukar gå och de välsignades med en liten dotter. Senare fick de en dotter till och även en son.Vid den här tiden fanns varken föräldrapenning eller någon särskilt väl utbyggd barnomsorg i Sverige. Dessutom var det av hävd en mors uppgift att stanna hemma med sina barn, medan en fars uppgift var att försörja sin familj. Så blev det också, och Gunborg var väl inte missnöjd med det. Sven arbetade på fabriken och hon tog hand om barnen.Tre riktigt lyckade barn blev det också. Förutom att Gunborg tidigt lärde dem att läsa och skriva hade möjligheterna till utbildning kraftigt förbättrats sedan hon själv var barn. Den ena dottern flyttade till Stockholm där hon utbildade sig till civilingenjör och grundade ett storföretag. Den andra dottern intresserade sig för naturvetenskap och kom att satsa på forskning i Uppsala. Sonen flyttade senare till Göteborg där han arbetade framgångsrikt inom varvsindustrin.Sedermera levde Gunborg och Sven ett strävsamt men stillsamt liv, på det stora hela lyckligt som så många gör när barnen har flugit ut. Men nu ligger hon där, Gunborg, på sitt serviceboende och tänker tillbaka på allting som har hänt i det här landet och hänt henne. Och tänk nu finns allt det där! Nu finns ett ekonomiskt skyddsnät för den som är fattig, nu finns studiebidrag, en möjlighet att skaffa sig en utbildning alldeles gratis, nu finns a-kassa och en massa andra saker, saker som vi ibland tar för givna men som i själva verket har skapats av just Gunborg och Sven och deras generation. Dessutom tänker Gunborg att det inte längre är konstigt att båda föräldrarna i en familj arbetar, att det tvärtom är högst normalt, vilket ju är bra.Herr talman! Gunborg är bara påhittad. Jag har ljugit ihop hela historien om Gunborg. Hon finns inte, och det gör för övrigt inte heller Sven. Men ändå finns hon. Hon och Sven finns i tusentals och åter tusentals människor som har byggt detta land och som förtjänar att betraktas som det de är, som hjältar och inte som en besvärande utgiftspost.Herr talman! Jag fick frågan: Varför satsar ni så mycket på pensionärer? De tycks ju i alla fall inte rösta mer på er för det. Det var en journalist som ställde frågan för några år sedan, och det han sade var sant då. Det var inte så många äldre som röstade på Sverigedemokraterna. Men vi vägrar att se politik som ett spel där man gör sina ekonomiska prioriteringar utifrån vilken grupp man tror sig kunna köpa flest röster från.Vår syn på respekt för den äldre generationen är principiell. Det är därför vi i vårt förslag till budget slopar hela den orättfärdiga skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer. Det är därför vi under 2015 vill satsa 299 miljoner kronor mer än regeringen och närmare en halv miljard mer än den borgerliga oppositionen på utgiftsområde 11. Det är därför vi under mandatperioden vill stärka garantipensionen och på det sättet nå de äldre som har det allra sämst, en förstärkning som skulle ge nästan 800 kronor mer i månaden för en genomsnittlig ogift garantipensionär. Det är också därför vi föreslår kraftfulla satsningar på förlängd omställningspension för den som förlorar sin livspartner.Jag vill avsluta med att yrka bifall till Sverigedemokraternas samtliga reservationer. För tids vinnande poängterar jag reservation nr 2.

Herr talman! Sverige är det enda land i världen som beskattar pensionärer högre än löntagare. För mig som socialdemokrat är det fullständigt oacceptabelt.

Herr talman! Vi är helt överens om detta. Pension är uppskjuten lön och ska inte beskattas annorlunda än lön. Det är därför Sverigedemokraternas samtliga ledamöter röstade på den budget där man hade budgeterat för att totalt slopa den orättfärdiga skatten för pensionärer. Den budgeten valde Socialdemokraterna att rösta emot.Vidare är hela budgetomröstningen en omröstning om två förslag som står emot varandra. Man kan inte plocka ut godbitarna. Jag hade väldigt gärna plockat ut godbiten med sänkt pensionärsskatt, även om den i er budget var blygsam.
Herr talman! Från första dagen sedan Reinfeldts regering införde den orättvisa pensionärsskatten har vi varit tydliga med att detta är någonting som ska tas bort. Vi bar frågan genom valrörelsen och lade fram skarpa förslag i vår första budget. Den som har jobbat ett helt liv ska inte straffas med en högre skatt.Det ni gör är att fulspela. Ni lade fram en budget och låtsades som att det är den politik ni driver. Sedan röstade ni här i kammaren tillsammans med borgarna ned de förslag som skulle ta rejäla steg på vägen mot att plocka bort den orättvisa beskattningen. Du har ansvar för att möta landets pensionärer och säga varför ni sviker dem, Linus Bylund.PRO och de övriga stora pensionärsorganisationerna har varit tydliga. De är förvånade. De vädjade inför budgetomröstningen om att inte bryta praxis. Ni försöker ge en bild av att ni gör satsningar på viktiga områden, men samtidigt bidrar ni här i kammaren krasst till att det under kommande år inte finns någonting som kommer att förändra frågan om pensionärsskatten. Den kommer att bli kvar oförändrad, och du och Sverigedemokraterna är tillsammans med de borgerliga oppositionspartierna ansvariga för detta. Varför är det så viktigt att säkerställa att pensionärsskatten blir kvar? Jag och väldigt många andra vill ha svar på den frågan.
Herr talman! Ett snabbt svar på frågan: Det är inte ett dugg viktigt. Vi vill avskaffa den, och det vet Fredrik Lundh Sammeli.Fredrik Lundh Sammeli pratar om att fulspela. Jag skulle vilja sätta fingret på ett par saker. Man talar sig varm för att man ska ge en slant extra till pensionärerna om man får igenom sin budget. Men man har inte finansiering för budgeten, och man avskaffar inte pensionärsskatten helt, vilket vi gör. Om vi har Europas lägsta arbetslöshet 2020 kommer man att avskaffa pensionärsskatten, säger man. Den typen av löften kan man naturligtvis ställa ut rörande vad som helst. Vi för vår del finansierar och avskaffar hela pensionärsskatten under mandatperioden i vår budget.

Herr talman! Målet för regeringens politik när det gäller trygghet vid ålderdom är att kvinnor och män med låg eller ingen inkomstrelaterad pension ska garanteras ett värdesäkrat grundskydd.Ett steg i förbättringen av den ekonomiska standarden för dessa pensionärer är att avskaffa den orättvisa skatteskillnaden mellan arbetsinkomster och pension. Därför föreslår vi i ett första steg att det förhöjda grundavdraget förstärks. Sammantaget innebär det att de med pension upp till 240 000 kronor kommer att få en bättre ekonomi. Det är ett första steg. Under kommande år har regeringen för avsikt att ytterligare minska skatteskillnaderna.Regeringen vill också förbättra bostadstillägget för dem som fyllt 65 år och har föreslagit en avsättning i budgeten med 200 miljoner för 2015 och därefter 400 miljoner per år.Herr talman! Jag noterar att Alliansen inte vill förbättra den ekonomiska situationen för de pensionärer som har minst ekonomiska marginaler. Och jag är mycket förvånad över att Sverigedemokraterna - i motsättning till vad man nu står och säger här i talarstolen - röstat mot en budget som skulle stärka dessa pensionärers ekonomi och därmed också på ett anmärkningsvärt vis brutit det vallöfte man gett till denna väljargrupp.Det finns ett mörkertal när det gäller pensionärer som inte tar ut bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd som de är berättigade till. Riksrevisionen har konstaterat att det finns ett stort underutnyttjande av dessa förmåner. Det finns anledning att anta att en del av detta beror på att informationen inte nått fram till pensionärerna samt på att regelverket - och därmed ansökningsförfarandet - upplevs som så pass svårt att en del avstår att ansöka på grund av det, vilket även Inspektionen för socialförsäkringar påpekat.

Detta tillsammans med en flexibel pensionsålder ger totalt fler arbetade timmar i ekonomin och förutsättningar för ett finansiellt stabilt pensionssystem.

Herr talman! "Pensionärerna i uppror - mot SD", kunde vi nyligen läsa i en artikel i Aftonbladet.

Trots att SD i valrörelsen lovade bättre villkor för pensionärerna har nu regeringens budget, med just bättre villkor för pensionärer, fallit. Det är verkligen beklämmande, men inte särskilt förvånande.Vi hörde nyligen Linus Bylund från Sverigedemokraterna i sitt anförande berätta en saga om Gunvor och Sven. Det känns som att man inte är riktigt förankrad i verkligheten när man tror att man har två budgetar att arbeta med. Det är inte på det sättet. Sverigedemokraterna har röstat för Alliansens budget. Där finns inga åtgärder som gör någonting bättre för pensionärerna. Sedan kan man väl inte ur tomtens säck dra fram en annan politik att driva samtidigt. Det fungerar inte. Så tyvärr, alla pensionärer i Sverige, det blir ingen förbättring, och det är det Alliansen och Sverigedemokraterna som har sett till.Jag beklagar alla de mer än 200 000 pensionärer som är under EU:s fattigdomsgräns på 10 800 kronor i månaden, och av dem är 140 000 kvinnor. Jag beklagar att de inte får en julklapp som de såväl hade behövt med några hundralappar mer varje månad.Vi ville göra förbättringar för att börja återta den skatteklyfta som den tidigare regeringens alla fem jobbskatteavdrag har skapat. Men det fanns ingen vilja hos vare sig sverigedemokrater eller Alliansen, och det visste vi sedan tidigare. Man får vara klar över och säga vad det hela handlar om på riktigt och inte köra med dubbla budskap.I övrigt vet vi att kvinnor i genomsnitt har lägre pensioner än män. Rätten att arbeta heltid liksom barnomsorg under obekväm arbetstid är frågor som är viktiga och som vi måste driva för att kvinnors pensioner ska öka.Den enskilt största faktorn för en god och jämställd pension finns i nästa betänkande. Jag menar då föräldraförsäkringen. När vi har ett pensionssystem som räknar en livsinkomst, det vill säga 40 års jobb, straffar det sig förstås att jobba deltid. Det gör man kanske för att det inte finns heltid att få eller för att arbetspassen är sådana att ingen orkar jobba på ett schema på heltid. Det är viktigt att ändra på.En individualiserad föräldraförsäkring skulle stärka kvinnors ställning på arbetsmarknaden och i slutänden ge en bättre pension. Ett första steg mot det finns i regeringens budgetproposition. Det var en tredje pappamånad, men det blir förstås ingenting av med det. Det kommer inte att bli ett mer jämställt Sverige på grund av att vi får en helt annan politik.Fru talman! Viktigast för att få en bra pension är förstås att ha ett jobb över huvud taget och en tillsvidareanställning i 40 år med det här systemet med en bra lön och en individualiserad föräldraförsäkring. Vänsterpartiet var det parti som pekade på att den stora pensionsuppgörelsen skulle leda till att särskilt kvinnor skulle få pensioner som det inte går att leva på.Vi fick tyvärr rätt i den farhågan. Vi ser att allt fler utslitna kvinnor inom till exempel vård och omsorg döms till ett liv i fattigdom därför att de inte orkar jobba fram till pensionsåldern. Som jag redovisade tidigare är de så sjuka, dåliga och slitna att de ofta tar ut pension i förtid och betalar det slitsamma livet med att få en ännu sämre pension.Pensionärer är den grupp som tillsammans med arbetslösa och sjuka förlorat mest på den borgerliga regeringens politik och betalar högre skatt på inkomst än löntagare. Sverige är det enda landet i världen som har högre skatt på äldre.Fru talman! Jag vill till sist kort nämna en motion från allmänna motionstiden som rör pensionssystemet som vi i Vänsterpartiet menar måste bli stabilt och förutsägbart också för den enskilda människan och inte bara för systemet i sig. Därför menar vi att den automatiska balanseringen, den så kallade bromsen, bör avskaffas. Pensionerna bör följa löntagarnas löneutveckling i stället för börsutvecklingen, och avgiften till premiepensionssystemet bör tillföras inkomstpensionssystemet.Det borde vara en självklarhet att de som har byggt upp vår välfärd ska ha rätt till en ekonomiskt tryggad ålderdom. Vissa nödvändiga förändringar måste göras för att åtgärda de problem vi ser i dagens system. Jag tycker inte att bara Pensionsgruppen är det forum som ska göra det. Vi bör därför tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att skapa ett stabilt pensionssystem.Fru talman! Slutligen yrkar jag bifall till reservationerna 1, 3 och 5.
Fru talman! Vi debatterar nu pensionssystemet, ett område som är en av grundpelarna i den svenska socialförsäkringen. Nästan alla människor och partier har uppfattningen att vi ska ha bra pensioner. Då är frågan: Har vi det? Och hur kommer det att se ut i framtiden?Det kommer att vara helt avgörande hur stor sysselsättning som Sverige kommer att ha. För man en politik i landet som medför att tiotusentals jobb försvinner slår detta direkt på pensionssystemet. Därför är det också viktigt att våra ungdomar kommer i arbete så tidigt som möjligt och också att fler jobbar längre än till 65 år. Vi kommer att behöva varje arbetad timme vi kan uppbåda framåt. Där delar jag uppfattningen hos tidigare talare från Socialdemokraterna. Tittar vi utanför Sverige behöver vi inte leta länge förrän vi hittar pensionssystem som inte är finansierade och som kommer att krascha om det inte tillförs mycket pengar från staten eller någon annan som ofta inte finns i verkligheten. I många stater även här i Europa kommer man att ställas inför svåra avvägningar och prövningar i fråga om det finansiella systemet. I klartext kommer det att handla om kraftiga sänkningar av pensioner och höjda pensionsåldrar. Vi behöver bara gå till Frankrikes socialistiska regering när det gäller pensionsfrågorna.Hur ser det då ut i Sverige? Ja, den raka sanningen är att vi har ett system som kommer att hålla i många år. Men även här har vi utmaningar och påfrestningar som kan ge sänkta pensioner om vi inte gör något.Vi ska vara tacksamma mot våra företrädare som på ett bra sätt tog ansvar för kommande generationer genom att i grunden ändra pensionssystemet. Det gamla ATP-systemet hade naturligtvis sina fördelar för den enskilde genom att det lättare gav full pension vid färre arbetade år. Men det hade också kraftiga systemfel i form av att det inte fanns koppling till tillväxten, ingen koppling till livslängden, och heller ingen koppling till arbetade timmar. Därför kan man lite vanvördigt säga att ATP-systemet skickade sin nota till barn och barnbarn.Fru talman! Det innebär inte att vi inte har utmaningar i vårt nuvarande system. Det är därför som Pensionsgruppen som följer utvecklingen också tagit fram ett antal utredningar som alla ska förstärka och förbättra pensionssystemet totalt. Det är en stor styrka att vi kan arbeta över blockgränserna för att det ska resultera i långsiktiga lösningar som håller i många år.En av de viktigaste utredningarna är den så kallade Pensionsåldersutredningen. Eftersom vi har glädjen att få bli äldre och äldre ökar medellivslängden och har så gjort under många år. Men det riskerar också att sänka pensionerna så kraftigt att många får en för liten pension att leva på.Därför är det viktigt att hitta en bred överenskommelse för att fler som är friska och vid god vigör också blir kvar i arbetslivet längre än vad som nu är fallet. Det är bra för den enskilde, det är bra för arbetslivet och det är bra för samhället. Men det är också bra för den som inte orkar ända fram eftersom det ger mer resurser i systemen. Det är också viktigt att få fram bra förslag för att förbättra arbetsmiljön. Det delar vi med andra partier, för att fler ska orka arbeta lite längre.Fru talman! En av delarna i det nya pensionssystemet är premiepensionsdelen. Självklart kan man diskutera och utreda om man kan förenkla och förbättra premiepensionen. Men när man som en del av pensionärsorganisationerna, LO och nu även Socialdemokraterna säger sig vilja avskaffa hela premiepensionen och överföra detta till inkomstpensionssystemet för att förstärka detta tror jag inte man riktigt satt in sig i alla konsekvenser av ett sådant beslut.En av huvudpunkterna av att man ville ha ett sådant här system var förutom valfriheten just en riskdelning mellan det sedvanliga inkomstpensionssystemet och det finansiella systemet. Tittar man i långa perspektiv bakåt i tiden har det finansiella systemet alltid gett mer än andra. I dagarna så kommer årets tilldelning till alla arbetstagare. Till detta har året 2014 hittills varit ett bra börsår. Det gör att systemet säkert kommer att öka med mer än 60 miljarder kronor.Detta gör att premiepensionssystemet vid årsskiftet 2015, som vi nu har framför oss, förmodligen kommer att ha i storleksordningen ungefär 575 miljarder. Däremot är det bara ungefär 5 miljarder som utbetalas av detta 2014.Här ligger en del av frågan och problematiken. Premiepensionen kommer i huvudsak att vara riktigt viktig för våra barn och barnbarn. Pensionsmyndigheten har räknat ut att det kan röra sig om 1 000-2 000 kronor i månaden om vi skulle plocka bort premiepensionen och gå över till inkomstpension fullt ut. Fru talman! Här kommer mina frågor till regeringen. Den första frågan till Socialdemokraterna är: Hur tänker ni när det gäller premiepensioner?Ni är kritiska till Alliansens jobbskatteavdrag, men ändå ska ni ha dem kvar. Ni talar ofta om pensionärsskatt. Jag säger än en gång: Vi har som allians under åtta år sänkt skatterna för pensionärer med hela 16,45 miljarder. Många pensionärer får därmed 800-1 000 kronor lägre skatt i månaden. Det är sanning.En annan sanning är att det bara är genom arbete och fler arbetade timmar som vi kan förbättra pensionerna. Ni talar inte heller om att ni i ert budgetförslag höjer takbeloppet för högkostnadsskyddet med 224 kronor. Ni drar ned statsbidragen till kommunerna just på detta område, men ni tar också bort statsbidraget för trygghetsboende. Dessutom lägger ni på löneskatt för de pensionärer som jobbar efter 65. Allt detta gör att det blir färre arbetade timmar, och i slutändan påverkar det också pensionerna.Fru talman! Pensionärer är ingen enhetlig grupp. Det finns människor av olika slag. En del har klarat sig bra med goda tjänstepensionslösningar. Men det finns också pensionärer som har det besvärligt och är ekonomiskt utsatta. De får vända på varenda krona, och de kanske inte heller har möjlighet att jobba fler timmar.Därför är det viktigt att pensionerna kan hållas intakta och inte sjunka på grund av bromsar och annat. Det är också viktigt att vi ser över ett antal förbättringsförslag inom pensionssystemet för att göra detta starkare. Det är roligt att konstatera att Pensionsmyndigheten räknar med att åren 2015-2017 och framåt kommer att leverera höjningar på inkomstpensionen.Fru talman! Jag vill med dessa ord yrka bifall till socialförsäkringsutskottets förslag i betänkande 2013 p>Jag skulle vilja avsluta mitt anförande med detta: Det viktigaste för att vi ska ha kvar hyggliga pensioner i framtiden är att vi säger ja till en fortsatt arbetslinje och stabila statsfinanser.

Fru talman! Jag nämnde i mitt anförande skillnaden mellan män och kvinnor. Om man tittar i PRO:s rapport med statistik från SCB ser man att det pekas på att kvinnliga pensionärer har 6 000 kronor mindre i månaden i genomsnittlig pension. I samma rapport kan man läsa att i Örebro län bor 4 000 kvinnliga pensionärer med pensioner som före skatt och bostadstillägg är mindre än 10 800 kronor i månaden.Dessa skillnader är resultatet när ett ojämställt förvärvsliv summeras. Det är kostnaden för att kvinnorna tar ett större ansvar för barn och familj, har lägre löner och i mycket större utsträckning arbetar ofrivillig deltid. För att hitta långsiktiga lösningar för ojämlikheten inom pensionärsgruppen har samarbetsregeringen bestämt att man vill bemöta ojämlikheten på arbetsmarknaden. I den budget som regeringen har levererat hit till riksdagen fanns en rad konkreta reformer på såväl lång som kort sikt som ni nu tillsammans med Sverigedemokraterna har röstat ned.När jag tar del av er budget saknar jag de konkreta förslagen. Hur ska ojämlikheten på arbetsmarknaden rättas till? Hur är det med de reformer som skulle kunna förbättra jämställdheten och därmed bidra till bättre pensioner? Jag tänkte ge dig möjligheten att använda några minuter till att utveckla detta. Vad är era egna förslag på detta område som är helt avgörande för att förbättra pensionerna för kvinnor?
Fru talman! Jag tackar för frågan. Detta är en av de riktigt viktiga sakerna. Det är den stora anledningen till att det är stor skillnad på pensionsområdet, precis som du säger. Det finns bara en väg dit, och det är mer jämställda löner på arbetsmarknaden. Pensionssystemet i sig självt är rent funktionellt rättvist. Men genom att man har tjänat mindre, kanske har varit hemma på deltid och så vidare är det fortfarande stor skillnad.Detta kan bara arbetsmarknaden hjälpa till med genom att man får ett mer jämställt arbetsliv. Det kan inte pensionssystemet göra på annat sätt än genom att vi har ett alliansförslag som vi har fått igenom och som jag tror kan bli intressant. Det har en mycket större kraft än de förslag som ni har. Vi har nämligen fått med - och ni har gått med på det - förslaget i ett enigt betänkande om att tillsätta en utredning inom ramen för pensionsuppgörelsen. Utredningen ska titta på hur man kan utjämna makars pensionstillgångar. Vi vet inte om det går. Det blir en utredning, och jag tror att det kan bli en intressant utredning. Den vägen kan man kanske se till att man får mer jämställda pensioner.
Fru talman! Det finns en enighet i utskottet om att vi behöver se över hur vi kan få ett längre arbetsliv, hur fler människor kan nå pensionsåldern och hur fler kan jobba längre. Men det kan inte vara så att delningen av pension mellan makar är lösningen på den ojämställdhet vi har i samhället.Det handlar om att säkerställa att kvinnor kommer ut på arbetsmarknaden och att man ökar andelen arbetade timmar. Det handlar om att satsa på kvinnors arbetsmiljö och att förändra föräldraförsäkringen och bryta de mönster som gör att en kvinna i genomsnitt tjänar 3,3 miljoner mindre än jag som man.Vi har varit tydliga med att vi i vårt förslag har några viktiga reformer för att på kort sikt förbättra detta. Samtidigt föreslår vi insatser som förbättrar för de pensionärer som i dag har det absolut svårast. Det handlar om att höja bostadstillägget för pensionärer och att satsa på äldrevård för att ge trygghet åt våra gamla och anhöriga. Men det handlar också om att ta viktiga steg för att ta bort den orättvisa i beskattning som finns mellan den som är pensionär och oss som är mitt i arbetslivet.Mina frågor är: Vad finns det för konkreta reformer för att bryta ojämställdheten på arbetsmarknaden som är direkt avgörande kopplat till pensionerna? Och vad är rättvisan i att den som har jobbat ett helt liv ska straffas med en högre skatt? Hur många gånger Alliansen än säger att man har sänkt skatten kvarstår orättvisan. En pensionär betalar högre skatt än du och jag på samma belopp. Det kan inte vara rimligt.
Fru talman! Jag tar den sista frågan först. För ett par år sedan lät vi utredningstjänsten i riksdagen gå tillbaka ända till 1974 och i princip fram till 2006. Då visade det sig att de borgerliga partierna har kommit med skattesänkningsförslag efter skattesänkningsförslag om pensioner. Inte en enda gång sa Socialdemokraterna ja till detta.De har också sagt nej vid ett flertal tillfällen när de skattesänkningsförslag som sammanlagt blev 16,45 miljarder under allianstiden har lagts fram. Skattenivån var 16,45 miljarder högre för pensionärer 2006. Det låter på er som något helt annat. Totalt sett är vi ett av de få länder där realpensionerna har kunnat hållas flytande trots den högsta finansiella instabiliteten sedan 30-talet. Annat var det på 90-talet när pensionerna sjönk kraftigt på grund av arbetslösheten. 500 000, en halv miljon, jobb försvann då. Det påverkar pensionerna.Det viktigaste inför framtiden är att få fler människor i arbete och att vi inte hittar på att vi ska ta tillbaka pengarna från pensionärerna. Det gör ni socialdemokrater i ert förslag. Ni höjer taket ute i kommunerna med 224 kronor för dem som behöver hjälp från kommunen. Ni ger med den ena handen och tar tillbaka med den andra.Det är vad pensionärerna har kvar i plånboken, som de ska köpa sin mjölk för och betala sin hyra med, som i slutänden avgör hur den enskilde pensionären kommer att få det.

Fru talman! När vi blir äldre handlar den ekonomiska tryggheten om att vi får en pension, men det handlar också om vilka utgifter vi har i förhållande till vår inkomst, vår pension. Det handlar även om vem som ser till att pensionen blir högre eller lägre. Jag håller med Lars-Arne Staxäng när han beskriver pensionssystemets fördelar. Fler måste arbeta om vi ska få en högre pension. Det är det viktiga.I ärlighetens namn måste jag ifrågasätta att Fredrik Lundh Sammeli säger att vi är överens i Pensionsgruppen. Det gläder mig i fråga om tillväxt i systemet som en viktig del. Men vi vet att ett parti som Socialdemokraterna vill ha med i Pensionsgruppen inte står för det när det gäller tillväxt och att man ska jobba längre.Vi i Alliansen vill höja garantipensionen så fort vi kan och så fort ekonomin tillåter. Det viktiga är att vi, precis som Lars-Arne Staxäng sa, höjde pensionerna med 16 1⁄2 miljard under de år som alliansregeringen satt vid makten. Det är inga småpotatis.Det låter bra när den nuvarande regeringen slår sig för bröstet och säger att de ska höja pensionen med 50 kronor; 50 kronor kan vara mycket pengar för en pensionär som har väldigt lite. Men sedan säger de också att de ska höja taket för högkostnadsskyddet med 224 kronor i månaden. Det är tur för pensionärerna att de nu slapp den åtstramningen i sina inkomster.För mig, Centerpartiet och Alliansen är jämställdhetsfrågan viktig i sammanhanget. Lars-Arne Staxäng från Moderaterna redogjorde för en del av detta. Alliansen vill medverka till jämställdhet i pensionssystemet och säger att man ska dela pensionen med mannen. Förutom det ska följsamhetsindexeringen också sänkas från 1,6 till 0,8 procent. Det skulle betyda mycket för äldre kvinnor som får väldigt liten pension. Men vi har 30 förslag till som skulle öka jämställdheten.

Jag är oerhört besviken på att ministern inte har sett till att Pensionsgruppen har träffats och diskuterat de förslagen för att kunna gå vidare och hjälpa pensionärerna.Fru talman!

Fru talman! Solveig Zander säger att ett parti i regeringen inte vill ha tillväxt. Det beror på hur man definierar tillväxt. Alla partier kommer i framtiden att behöva förhålla sig till vilken sorts tillväxt vi ska ha för att lösa de klimatförändringar som vi redan ser effekterna av. Vi måste alla förhålla oss till vilket konsumtionssamhälle vi ska ha och om vi ska förslösa ändliga resurser. Vi i Miljöpartiet har påbörjat den diskussionen. När ni andra påbörjar den vet jag inte, men ni kommer att göra det.Det finns ingen motsättning mellan arbetstidsförkortning och fler arbetade timmar i ekonomin. Miljöpartiet har lagt fram ett progressivt program för gröna jobb, grön sysselsättning och grön tillväxt. Och det ger fler arbetade timmar i ekonomin och effekter på ett stabilt pensionssystem.
Fru talman! Det går att kombinera tillväxt och klimathänsyn. Centerpartiet har drivit det i åtta år och visat att det är möjligt. Ni i Miljöpartiet säger att det är tveksamt; i era kongresshandlingar skriver ni precis det. Miljöpartiet säger också att man ska förkorta, minska, arbetstiden. Vi vet alla att det är viktigt att vi arbetar mer, att vi arbetar längre och att fler arbetar. Då kan man inte driva en politik som säger att man ska förkorta arbetstiden. Det är inte möjligt.Miljöpartiet säger att de ställer upp på Pensionsgruppens förslag. Jag kan tro på att de gör det i ord, men i handling och övertygelse gör de verkligen inte det. Jag undrar nu om Miljöpartiet kan svara på hur de ska kunna kombinera sina förslag. Och har deras kongressbeslut inte något värde i detta sammanhang?
Fru talman! Ledamoten menar att det inte skulle vara möjligt att kombinera arbetstidsförkortning, friår och annat med tillväxt och fler arbetade timmar i ekonomin. Vi menar att det är fullt möjligt. Det handlar om att få människor att orka jobba fram till pensionen över huvud taget, till 65 år. Vi vet hur det ser ut; folk bränns ut i arbetslivet och går i förtida pension och så vidare. Vi har kreativa förslag för att förebygga ohälsa i arbetslivet. Och vi menar att det är fullt möjligt att göra detta.Om vi skapar jobb för de närmare 400 000 arbetslösa människor som vi har i dag får vi fler arbetade timmar i ekonomin. Det kan kombineras med att somliga, och de som vill, har flexibel arbetstid. Vissa kanske vill ha lite kortare arbetsvecka, vill ha ett friår och så vidare. Det är fullt möjligt med en progressiv arbetsmarknadspolitik, vilket Miljöpartiet har.
Fru talman! Här hörde vi att friår är något som Miljöpartiet förordar. Man tror att det ska leda till att fler kommer i jobb och att det blir tillväxt i vårt land. Vi vet att detta är fel. Vi vet att antalet arbetare i vårt land inte är statiskt. Ju fler som arbetar, desto fler arbetstillfällen skapas. Det är ju därför som vi från Alliansen jobbar för att vi ska få fler i arbete, fler företag, fler småföretag som faktiskt vill och kan anställa eller starta företag. Det är därför som det är viktigt att få ett samhälle där företagen har möjlighet att växa.Men då säger man från Miljöpartiet att friår är något som är viktigt. Sedan säger man att det ska minska ohälsan. Nyss i socialförsäkringsdebatten diskuterade vi hur man ska få fler att jobba längre och mycket. Då sa ministern, som sitter här, att vi ska jobba för ett hälsosammare yrkesliv. Jag hoppas verkligen att ministern fortsätter att hålla fast vid det. Det betyder att vi ska jobba och få arbetsgivarna att medverka till ett hälsosamt arbetsliv så att människor kan jobba längre. Det är ju det som är viktigt för pensionerna. Vi får ingen pension om det är färre som arbetar eller om man är hemma och har ett friår. Pensionsrätter som tjänas in får man för att man jobbar.Fru talman!

Fru talman! I ett nationellt perspektiv är Sverige ett väldigt bra land för årsrika människor att bo i. Det gäller ekonomi, pensioner, vård och omsorg samt boende, men naturligtvis kan bra bli bättre.Vi ska vara stolta över vårt pensionssystem. Vi lyckades byta system, vilket många andra länder har gått bet på. Systemet bygger på hur mycket vi har arbetat. Det är arbetslivsinkomsten som styr. Därför är jag väldigt nöjd med att vi i dag ska ta beslut om att öppna dörren för årsrika människor som vill och kan fortsätta i arbetslivet högre upp i åldrarna. Det här är viktigt. Det är inte en ny tanke. Den dök upp redan på 1950-talet då Ivar Lo-Johansson skrev att det borde skapas åldringsjobb eftersom det är så många äldre personer som går in i en meningslös sysslolöshet. Men man lyssnade inte på Ivar Lo-Johansson.På 70-talet sänktes pensionsåldern från 67 till 65 år. Några år senare gick Socialstyrelsen ut med att man borde låta människor som vill och kan arbeta upp till 70 års ålder, kanske längre. Det skrattade man åt. Det kändes som en brödskivekampanj på den tiden, och det lades en våt filt över den tanken.Men i början av 2000-talet kom Kjell-Olof Feldt och Bengt Westerberg med Pensionsforum och tanken - liksom Sveriges Pensionärsförbunds tanke - att man ändå borde låta de människor som vill och kan arbeta högre upp i åldrarna. Man såg att det var många som ville fortsätta. Man såg också att de som fortsatte var fria företagare, småföretagare, journalister, författare, illustratörer och skådespelare.De pjäser som spelas på Stadsteatern i Stockholm med Ingvar Kjellson, 91 år, och Meta Velander, 90 år - de har kanske har hunnit bli ytterligare ett år äldre - går för fulla hus. Carmina Burana spelas på Globen med alla dessa årsrika kvinnor på scenen. Det visar ju att Sverige har en resurs i den årsrika generationen.

Det gynnar ju framför allt kvinnor. Som det tidigare sades i debatten finns det 205 000 pensionärer som lever under EU:s fattigdomsgräns. Av dem är 140 000 kvinnor. Detta måste vi göra någonting åt.I den här gruppen vet jag att det finns kvinnor som lever i en relation med en man som förgriper sig på dem, men de skiljer sig inte trots att de utsätts för övergrepp. De har inte råd. Därför är det bra att man ska se över om det går att möjliggöra en delning av pensionerna.För att förbättra situationen för främst dessa kvinnor med mycket låga pensioner måste vi försöka hitta snabba lösningar, men också långsiktiga lösningar. Här har nämnts kvinnors låga löner och så vidare. Jag tror att alla som sitter i den här kammaren och alla som tittar på tv-utsändningen inser att detta tar tid. Vi måste alltså hitta andra lösningar. Då handlar det om inkomstsidan och pensionerna, men det handlar också om utgiftssidan. Jag tänker på socialförsäkringssystemet, tandvård, läkemedel och så vidare. Här fordras det att vi tar på oss tänkarmössan så att det görs en bra avvägning i de utgifter som staten har.Vi har ju målsättningen att vi ska ha en bra välfärd i Sverige. Men vi kan inte göra allting på en gång, utan det måste ske en avvägning mellan olika önskemål. Här anser jag att Alliansen genom sin budgetmotion, som nu har bifallits, har gjort en bra avvägning mellan de olika behov som finns inom välfärdsområdet.

Fru talman! För 100 år sedan bestod den svenska befolkningen till stor del av väldigt många unga och få äldre - eller årsrika, som Barbro Westerholm så träffande uttrycker det. Men nu lever vi längre och det föds färre barn, och den utvecklingen har hållit på över tid. Andelen äldre i befolkningen förväntas öka med 30 procent mellan 2010 och 2050. Enligt SCB betyder det att 2050 kommer en fjärdedel av befolkningen att vara över 65 år. För att långsiktigt säkra pensionssystemets hållbarhet och ge goda förutsättningar till en god utveckling av pensioner är det viktigt - som flera här har sagt - att sysselsättningen ökar i vårt land. När fler kommer i jobb och inkomsterna förbättras gynnas dagens pensionärer, eftersom pensionerna i ålderspensionssystemet bland annat är knutna till hur genomsnittsinkomsten utvecklas.Genom att fler arbetar förstärks också den svenska ekonomin som i sin tur även gynnar satsningar på skola, vård och omsorg. Det behöver skapas förutsättningar så att fler löntagare kan arbeta längre. Sedan 2006 är det 90 000 fler personer över 65 år som arbetar än det var tidigare. Vi kristdemokrater vill gärna bidra till att det fortsätter. Vi vill på det sättet överbrygga generationsklyftorna som finns i samhället. Det är utifrån grundsatsen att varje människas unika livserfarenhet och kunskap blir en tillgång.Pensionssystemet har sin grund i en blocköverskridande överenskommelse mellan allianspartierna och Socialdemokraterna. Systemet är självständigt, fristående från statsbudgeten, och till skillnad från det gamla ATP-systemet baseras ålderspensionen på hela livsinkomsten, vilket naturligtvis uppmuntrar till arbete och egen försörjning. Vi kristdemokrater värnar pensionsöverenskommelsen, och alla förändringar som rör den måste ske i samförstånd mellan de partier som slutit överenskommelsen.Vi kristdemokrater har hela tiden arbetat för att förbättra ekonomin för pensionärerna, särskilt för dem med de lägsta inkomsterna. Med Kristdemokraterna i alliansregeringen har vi vid fem tillfällen sänkt skatten för pensionärer med sammanlagt över 16 miljarder, vilket är känt och också har nämnts av flera i debatten. Man kan också uttrycka det så att vi sänkt skatten med 16 000 miljoner; det visar kanske bättre hur mycket pengar det egentligen handlar om. Det har aldrig tidigare gjorts så stora skattesänkningar för pensionärer.Dessutom har vi höjt bostadstillägget för pensionärer två gånger, senast förra året. En garantipensionär har 2014 ca 1 800 kronor mer i disponibel inkomst varje månad, och en genomsnittlig inkomstpensionär med bostadstillägg har ca 2 000 kronor mer jämfört med 2006. Vi ser också över pensionssystemet för att undvika den stora ryckigheten i pensionernas utveckling. Vi vill som kristdemokrater - jag får tala för vårt parti - så snart det är möjligt sänka skatten för pensionärer så att den hamnar på samma nivå som för löntagare.Fru talman! Premiepensionen är den del av det allmänna pensionssystemet som den enskilde själv råder över och väljer hur den investeras. Det finns tre huvudsakliga problem som har analyserats och framhållits. Det första är att det finns många olika fonder med väldigt varierande resultat. Det andra är det stora fondutbudet, som är svårt att hantera för de allra flesta sparare. Det tredje är de relativt höga kostnaderna för förvaltning och transaktioner.Pensionsgruppen har nu enats om att utgångspunkten för de förändringar som ligger närmast i tiden är att det befintliga premiepensionssystemet reformeras i syfte att dels minska kostnaderna, dels skydda pensionssparare som inte kan eller vill välja fonder. Man vill alltså skydda dem från dåliga val. Den förra regeringen, alliansregeringen, fattade i juli i år beslut om att tillsätta en utredning om ett reformerat premiepensionssystem. Uppdraget ska redovisas i september nästa år.Avslutningsvis, fru talman: Kristdemokraterna vill att den totala intjänade premiepensionen fördelas lika mellan makar som har gemensamma barn under tolv år, såvida inte makarna vill någonting annat. Det skulle kompensera kvinnorna, som i genomsnitt haft lägre lön och i högre grad arbetat deltid samt tagit ett större ansvar för hemarbetet och omsorgen om barnen. Därför är det positivt att utskottet ställer sig bakom förslaget att tillsätta en utredning om det.

Fru talman! I dag kom Rädda Barnens årsrapport om barnfattigdom. Den pekar på en fortsatt hög nivå, en fortsättning på grund av det som skedde under åren med borgerlig regering då arbetslösheten ökade, utförsäkringarna ökade och trygghetsnäten i välfärden brast.Men det är inte bara barn som lever i fattigdom utan också äldre människor. Antalet personer som hamnar under EU:s fattigdomsgräns slog rekord enligt SCB 2012. Det pekas på att någonting hände efter 2006. Antalet fattigpensionärer ökade och har de senaste åren legat på över 200 000 människor.Politik handlar också om att blicka framåt, att inte bara titta på det som varit utan verkligen ta nästa steg framåt. Jag kan förvånas över att Kristdemokraterna väljer att säga nej till att höja bostadstillägget för pensionärer. Vi vet att det är en viktig del. Roland Utbult pekade på att man ser problemet med den orättvisa beskattningen, att pensionärer betalar högre skatt än löntagare, men varför då bidra till att den verkligheten fortsätter? Varför ska det finnas någon trovärdighet i det ni nu säger när ni inte åstadkommit det under de senaste åtta åren? Vad är det som nu ändrar linjen så att pensionärsskatten med ert inflytande skulle tas bort?
Du började med att ta upp barnfattigdomen. Det är sådant som inte händer på kort tid. Den steg ganska drastiskt i början av 2000-talet och planade därefter ut. Sedan har den stigit något och ligger på hyfsat samma nivå. Det är naturligtvis väldigt trist och bedrövligt att många människor, framför allt barn, far illa även i vårt samhälle. Det kan vi aldrig bortse från. Ser man inte problem kan man inte heller göra någonting åt dem.När det gäller bostadstillägget för pensionärer är vi i Alliansen överens om att vi först måste ha ordning och reda i ekonomin. Vi har sänkt skatten med 16 000 miljoner och dessutom höjt bostadstillägget vid två tillfällen, senast förra året. Nu har vi bestämt oss för att det ska vara ordning och reda i ekonomin i första hand. På sikt vill vi naturligtvis fortsätta att höja både bostadstillägget och andra sådana typer av ersättningar.
Fru talman! Jag välkomnar Kristdemokraterna till linjen att det är viktigt med ordning och reda i statens finanser. Det är inte ansvarsfullt att sänka skatten med 140 miljarder, vilket skett de senaste åtta åren. Det gjorde den regering som Roland Utbult utgjorde ett underlag till. Verkligheten nu är att barnfattigdomen ökar. Det är ett trendbrott som skedde 2007, och det kommer att kräva enorma insatser i form av inte minst arbete och utbildning.Men också pensionärerna har fått det tuffare. Då handlar det om att hantera ojämställdheten på arbetsmarknaden, och där saknar jag fortfarande svar från Kristdemokraterna men också från det borgerliga samarbetet. Fördelning av pension mellan makar kan inte vara lösningen på ojämställdheten och ojämlikheten i samhället. Den linje som Kristdemokraterna tillsammans med Sverigedemokraterna landar i, att frågan ska utredas, är inte det som löser problemet.Då handlar det om att säkerställa att vi har ett arbetsliv där män och kvinnor har en naturlig del. Det är inte, som i dag, att driva fram ett kvarhållande av vårdnadsbidraget - en bidragsform som är helt galen. Det handlar om att säkerställa att kvinnor orkar jobba fram till 65 och att det inte finns en löneskillnad på 3,2 miljoner. Men det är också att säkerställa för såväl män som kvinnor att den orättvisa pensionärsskatten avvecklas.

Jag kan ta ett exempel. Vad vi försökte göra var bland annat att införa en fritidspeng som gav barn i familjer med ekonomiska svårigheter möjlighet att delta i en hel del aktiviteter som de annars inte skulle kunna delta i. Det sa ni nej till.Vi känner nog lika starkt för det här, men vi hittar olika vägar. Barnfattigdomen är bedrövlig. Jag tror att det i grunden handlar om att människor, föräldrar, kommer i arbete så att det finns förutsättningar för barn att utvecklas i skolan. Det är ett stort perspektiv.När det gäller att dela på pensionen när man blir äldre håller jag med Lars-Arne Staxäng när han uttrycker att det viktiga är att man har jämställda löner under tiden som man arbetar. Där finns det väldigt mycket att göra.

Fru talman! Mycket klokt har redan sagts i denna fråga här i dag.Vi kan konstatera att vi i Sverige är väldigt stolta över vårt pensionssystem och att regeringen är stolt över pensionssystemet. Det är ekonomiskt självbärande. Det bygger på livsinkomstprincipen, och på så sätt garanteras systemet. Samtidigt bidrar systemet, som flera har sagt här i dag, till att upprätthålla en tydlig arbetslinje.Som flera har sagt är det väldigt bra. Det handlar om att vi då fokuserar på att få fler arbetade timmar i svensk ekonomi, vilket är ett av regeringens mål.Vi har i dag en arbetsmarknad med en stor ojämställdhet. Kvinnor tjänar i genomsnitt betydligt mindre än män. Man pratar om en skillnad på ungefär 3,6 miljoner kronor under ett liv. Detta leder enligt PRO:s beräkningar till en pension som i genomsnitt ligger ungefär 6 000 kronor lägre för en kvinna än för en man. Vi kan konstatera att det är särskilt äldre kvinnor som har det svårast.Vi vet att orsaken till den låga pensionen för nära 30 procent av de kvinnliga pensionärerna var att de inte orkade arbeta längre. Jag vill återkomma till just förutsättningarna på den svenska arbetsmarknaden i dag.Om vi i framtiden vill ha ett starkt pensionssystem som garanterar goda, bra och stabila pensioner måste vi ta itu med det som är roten. Vi måste ta itu med det ojämställda arbetslivet.Vi vet att det i stor utsträckning är när man bildar familj som ojämställdheten uppstår. Kvinnor tar ut en mycket större del av föräldraledigheten. Väldigt många arbetar, och tjänstemannakvinnor väljer att gå ned på deltid i samband med att de bildar familj. Vi vet också att kvinnors karriärer avstannar och att de så viktiga löneskillnaderna på arbetsmarknaden ökar, som flera föregående talare har nämnt.Det är verkligheten. Det är så det ser ut.

Det är inte heller någonting som i nuläget ser ut att bli av.Det är tråkigt att vi nu inte kommer att kunna genomföra flera av de reformer som hade haft effekt, både på lång sikt och på kort sikt. Jag tror att det här är ett ansvar som vi politiker kommer att ställas till svars för.Vi står bakom det svenska pensionssystemet. Vi ser fram emot ett fortsatt arbete i Pensionsgruppen kring de här olika viktiga områdena som vi har varit överens om. Det handlar bland annat om hur man åstadkommer ett längre arbetsliv, som flera av er har varit inne på, men också om hur man skapar en arbetsmiljö på svensk arbetsmarknad som gör att kvinnor orkar arbeta till 65. Vi behöver börja i den änden: se till att kvinnor inte slits ut utan orkar hela vägen. När vi har åstadkommit det pratar vi gärna om hur vi dessutom kan åstadkomma förutsättningar för människor att arbeta längre.

Fru talman! Först ett tack till statsrådet för talet, och inte minst den viktiga biten om att det är framför allt arbete som gör att vi kommer att kunna ha bra pensioner i framtiden. Börjar vi slira på det är det bara, som någon sa, med tomma tunnor eller tomma lador - då kommer vi inte att kunna upprätthålla bra pensioner.Tänker ni som vissa pensionärsorganisationer - att man ska försöka skrota modellen och föra tillbaka den till inkomstpensioner? Det är första frågan.Andra frågan är: Hur tänker ni göra med Pensionsåldersutredningen? Jag hör att ni säger att vi ska förbättra arbetsmiljön för vissa grupper. Jag håller med om det. Det är viktigt för att fler ska orka jobba till 65 och helst ännu längre. Men det är inget motsatsförhållande mellan det och att sätta igång åtgärder redan nu för att de som orkar ska bidra några år till av sitt yrkesliv och på det viset tillföra fler arbetade timmar.När det gäller de fattigaste pensionärerna håller jag med om att vi måste sätta in åtgärder och hjälpa dem på olika sätt. Men om vi tittar tillbaka på Alliansens tid och åtta år vid makten ser vi att det framför allt var garantipensionärerna och de som hade den lägsta pensionen som fick den största höjningen. De fick en hel inte månadslön utan månadspension till under den perioden. Till och med den gruppen fick en höjning av sin realpension - men också 340 kronors höjning av bostadstillägget. Det förslag från er som nu ligger på bordet är inte en höjning av själva bostadstillägget, utan det är en höjning av bidragsdelen från 93 till 95 procent.
Fru talman! Tack, Lars-Arne Staxäng, för kloka frågor! Vi är helt överens om att det är fler arbetade timmar i svensk ekonomi som vi behöver åstadkomma. Vi behöver öka inte minst kvinnors arbetskraftsdeltagande.När det gäller premiepensionerna är vi på väg in i en utredning. Jag tror att det var Lars-Arne Staxäng som nämnde det tidigare. Vi ska precis tillsätta en utredare som ska titta på premiepensionssystemet med de utgångspunkter som vi har kommit överens om i pensionsgruppen. Vi står bakom den överenskommelsen och ser fram emot att den utredningen så snart som möjligt ska kunna komma igång och att vi ska kunna fortsätta att ha en konstruktiv dialog i premiepensionsfrågan. Jag hoppas att det är klara besked.När det gäller Pensionsåldersutredningen är det mycket riktigt så som du säger, Lars-Arne. Det är en central fråga för oss hur vi åstadkommer ett mer hållbart och längre arbetsliv. Samtidigt vet ju Lars-Arne Staxäng precis som jag att det är en fråga som inte är fullt så enkel som den verkar på papperet. Det handlar om hur trygghetssystemen möjligtvis ska följa med en höjd pensionsålder. Det handlar om att fortsätta samtalen som vi har inlett med arbetsmarknadens parter. Jag kan glädja Lars-Arne Staxäng med att de under hösten har uttryckt ett tydligt intresse för att fortsätta och intensifiera sådana diskussioner. Det ser jag fram emot.Samtidigt behöver vi vara väldigt överens om att satsa på arbetslivet här och nu för kvinnor som befinner sig i det, de kvinnor som nu bidrar till att sjukskrivningarna i Sverige ökar med utgångspunkt inte minst i psykiska diagnoser. Det handlar om hur arbetslivet organiseras i kvinnodominerade miljöer, och det handlar om de förutsättningar och villkor man har. Där behöver vi skaffa oss mer kunskap genom satsningar på och forskning om kvinnors arbetsmiljö, och vi behöver skapa förutsättningar för kvinnor att orka hela vägen.
Fru talman! Jag får först tacka för svaret. Det var konkret och bra när det gäller premiepensioner - och lugnande. Skälet till att jag ställde den frågan så konkret var att om vi tar bort premiepensionen drabbar det kommande generationer med ganska stor kraft. Tack för det!När det gäller Pensionsåldersutredningen tror jag att det är jätteviktigt att vi kommer med förslag rent konkret redan i närtid och inte inväntar till exempel en arbetsmiljöutredning, för då fördröjer vi alltihop. Vi behöver redan i närtid fler människor som arbetar förbi 65. Då bidrar de till samhället, till sin egen pension men också till den stora pott som även hjälper dem som inte orkar ända till 65. Det är inget motsatsförhållande; vi behöver både och.När det gäller bostadstillägget är det kanske inte alla som har läst detaljerna. Det är ett väldigt komplicerat förslag ni har lagt fram. Ni höjer från 93 till 95 procent av max 5 000. Sedan tar ni tillbaka från de pensionärer som har en förmögenhet och försämrar de reglerna så att de själva betalar 50 miljoner. Det kostar statskassan 150 miljoner, medan utgiftsposten blir 200 miljoner. Det är farligt. De pensionärerna, som kanske har jobbat hela sitt liv, har sin lilla förmögenhet på 100 000 som ett kapital och en trygghet. De ska få lägre bostadstillägg igen. Pensionärerna ska betala sitt eget bostadstillägg. Den typen av olika konstruktioner är inte bra. Fattigpensionärerna behöver varenda krona de faktiskt ska erhålla. Det har alliansregeringen sett till under sina åtta år, och jag hoppas att vi kan fortsätta med det i framtiden.
Fru talman! Tack, Lars-Arne Staxäng, för det inlägget! Det känns skönt för mig att konstatera att vi har ett gemensamt engagemang för den grupp av pensionärer som har det sämst ställt, för de har det riktigt tufft. Även där, som vi har sagt tidigare i debatten, har vi en tydlig jämställdhetsproblematik. Det är väldigt många kvinnor som befinner sig i den gruppen.Jag tar också tacksamt emot engagemanget för att fortsatt hitta åtgärder som vi kan rikta till de här grupperna för att se till att de får en bättre situation. Det tror jag är helt avgörande.
Fru talman! Jag vill knyta an till detta med ojämställdheten för kvinnor. De biter ju i gräset när det gäller pensionerna.Vi diskuterade garantipension mycket. Där har ni varit inne på en höjning, men det finns en risk med att höja den för mycket. Då har det inte lönat sig att arbeta. Det är alltså inte någon riktigt bra väg att gå.Det jag vill höra lite mer om är det här att kvinnor måste orka arbeta längre, speciellt inom vården och omsorgen. För regeringen nu diskussioner med SKL om hur man kan styra om och ha karriärstegar, så att man i 45-årsåldern eller så som undersköterska i ett vård och omsorgsboende kan växla över till sådant som man kan fortsätta att jobba med fram tills man är 69 eller så? Det är ju arbetslivsinkomsten som är avgörande - och naturligtvis också tjänstepensionerna. Vi glömmer bort dem ibland i de här diskussionerna.
Fru talman! Tack, Barbro Westerholm, för ett klokt inlägg i viktiga frågor! Det engagemanget delar jag verkligen.Just frågan om kvinnors arbetsmiljö är en av de frågor som är högt prioriterade. Det var också därför vi föreslog en fortsättning på den satsning som den förra regeringen inledde på kvinnors arbetsmiljö kopplad till Arbetsmiljöverket. Verket har inlett den satsningen på ett alldeles utmärkt sätt med den granskning som man gjorde av 52 kommuner 2013.

Att kunna ställa om under arbetslivet är en nyckelfråga för att orka arbeta längre. Det behövs starkare incitament för att klara sådana omställningar.Där är arbetsmarknadens parter oerhört viktiga samtalspartner. I förhandlingarna om det huvudavtal som inte blev av kom de ganska långt när det handlar om till exempel en kompetensstiftelse för att understödja och underlätta omställningen under arbetslivet.
Fru talman! Tyvärr är det väldigt många arbetsgivare som inte ser värdet av livserfarenhet hos sina medarbetare. Det är väldigt viktigt vilka signaler vi sänder här.Jag blev bedrövad av den signal som regeringen sände ut om att det skulle bli dyrare att anställa 65-plussare. Det var en direkt signal om att man inte skulle bemöda sig om att bevara årsrik arbetskraft i arbetslivet.Jag återkommer till detta med myterna. Det görs ju forskning, inte minst i våra grannländer, med fokus på livserfarenhetens betydelse, inte minst i beslutsfattande och liknande. Detta med jobben, pensionerna och de årsrikas ekonomi hänger ju ihop. Jag skulle gärna vilja höra hur regeringen har tänkt ta vara på alla de rapporter som nu flyter in hos Diskrimineringsombudsmannen om diskriminering i arbetslivet. Det är inte fall som föranleder domstolsprocesser, men det handlar om attityder, också inom vård, omsorg och andra områden. Dessa rapporter kommer i böcker från DO, men det som står i dem går inte ut till arbetsgivare.
Fru talman! Tack, Barbro Westerholm, för att du fortsätter att lyfta fram väldigt intressanta frågor. Det är mycket riktigt som du säger, och Pensionsåldersutredningen pekade också tydligt på åldersdiskrimineringen på arbetsmarknaden i Sverige och de konsekvenser den får för möjligheten att arbeta längre och att också få ett bra avslut på sitt arbetsliv, där man känner att ens kunskap och kompetens tas till vara. Vi vet till exempel att ganska många år innan man går i pension tenderar löneutvecklingen att avstanna för äldre arbetskraft på svensk arbetsmarknad - detta säger jag apropå hur arbetsgivare många gånger värderar dem som är äldre. Detta är verkligen sådant som jag tror att vi måste ta itu med och också belysa tydligt. Det är helt orimligt - vi befinner oss i ett Sverige där varje hand kommer att behövas på arbetsmarknaden. Bara välfärdssektorn kommer fram till 2020 att behöva anställa 420 000 nya arbetstagare. Då säger det sig självt att man också måste orka ta vara på den arbetskraft man har och på den kompetens som finns.

Principen är ungefär densamma som när det gäller att pensionärer inte ska behöva betala mer skatt än de som är i arbetslivet och är löntagare.
Fru talman! Jag uppskattar verkligen ministerns tydlighet om att tillväxt, arbetstillfällen och fler i arbete är väldigt viktigt, liksom att vi arbetar längre upp i åldrarna och att fler kvinnor ska komma ut på arbetsmarknaden. Det är oerhört viktigt att ministern är tydlig på det sättet.Då måste jag ställa frågan: Håller ministern med om att det är bra med friår, som Miljöpartiet vill ha? Tycker ministern att det stämmer överens med tillväxt när man håller fast vid att det är bra för att få in personer på arbetsmarknaden? Jag är naturligtvis tveksam, men jag undrar vad ministern tycker om detta.Sedan vet vi att när det gäller beskattning av pensionärer handlar orättvisan om att man betalar lägre skatt när man arbetar. Förr gjorde man avdrag för resor för inkomstens förvärvande när man arbetade. Det är inte möjligt i dag. Man kan säga att jobbskatteavdraget har varit ett sätt att kompensera det.När vi nu har möjliggjort för pensionärer att få en högre pension genom att vi har bidragit med drygt 16 miljarder äts detta upp av att kommunerna höjer skatten. Då undrar jag: Är ministern beredd att medverka till att förbjuda att kommunerna höjer avgifterna när regering och riksdag försöker möjliggöra för människor att få mer pengar i plånboken?
Fru talman! Jag ska börja med detta med friår. Miljöpartiet har sin egen politik som parti, liksom politiken kan skilja mellan partierna i Alliansen när det gäller vad man menar är mer eller mindre verkningsfulla åtgärder för att åstadkomma ett gott arbetsliv.Jag tror att det är viktigt att man deltar. Allt vi har talat om här i dag pekar i den riktningen. Det handlar om det sätt på vilket socialförsäkringarna är konstruerade och hur vårt pensionssystem är konstruerat. Det är väldigt viktigt att man deltar i arbetslivet så mycket man kan och i så stor utsträckning som möjligt.Å andra sidan skulle jag kunna säga att jag inte är helt förtjust i friår, men jag är inte heller så förtjust i vårdnadsbidrag. Det är ju en åtgärd som leder till att man inte deltar i arbetslivet fullt ut på det sätt man skulle kunna. 92 procent av dem som ansöker om vårdnadsbidrag är kvinnor. Dessutom finns det en profil på vårdnadsbidraget som innebär att det är fler med annan etnisk bakgrund som ansöker om det.

Med utgångspunkt från den situation man har lokalt måste man fatta de beslut som man anser nödvändiga i kommunen.
Fru talman! Jag uppskattar att ministern är tydlig med att friår inte är något som ni anammar och tycker är bra utan att det är viktigt att man arbetar. När det gäller vårdnadsbidraget har vi i Alliansen föreslagit att man ska kompensera det genom att man ska dela pensionsrätten mellan makarna. Det är ett sätt att möjliggöra för kvinnor, som eventuellt utnyttjar vårdnadsbidraget, att få högre pension. Jag har dock inte hört att ni skulle ha något förslag för att motverka friåret, men det är en annan fråga.Vi har en pensionsgrupp som jag tycker är oerhört viktig. Vi har under 20 år gjort stora framsteg på pensionsområdet. Det är viktigt att vi får fortsätta utveckla pensionerna. De fyra utredningar som vi nu har på bordet är mycket viktiga för våra pensionärer. Det handlar inte minst om detta med balanseringen. Balanseringen drabbar naturligtvis dem med de lägsta inkomsterna allra mest om den går ned. Det är viktigt. De andra tre, om ålder, premiepension och AP-fonder, är också jätteviktiga. Självklart är det så. Därför måste jag fråga: Varför har ministern inte medverkat till att vi har träffats i Pensionsgruppen för att gå vidare med de förslag och de diskussioner som vi har?Jag hörde att ministern sade att det nu skulle tillsättas en utredare. Jag har i alla fall inte i Pensionsgruppen varit med och diskuterat det. Naturligtvis bygger överenskommelsen på att vi samverkar. Varför har inte ministern kallat Pensionsgruppen?
Fru talman! Jag tackar Solveig Zander för att hon ställer den frågan så tydligt att jag får en chans att svara på den.Först och främst tycker jag att det är väldigt glädjande att konstatera att vi delar åsikten att de frågor som nu ligger på Pensionsgruppens bord är avgörande för Sveriges pensionärer. Jag delar även uppfattningen om just balanseringen. Den pockar på. Där behöver vi ta nästa steg.Min bild är naturligtvis att jag kallade till ett möte med Pensionsgruppen där vi hade berett alla de här frågorna för att just få till stånd en diskussion om att ta de här frågorna vidare på ett bra sätt. Det mötet avbröts på ett, enligt mitt tycke, ganska olyckligt sätt.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till reservationerna 1 och 3.Sveriges största utmaning är den vi ser på arbetsmarknaden. Arbetslösheten är inte bara ett problem för den som själv drabbas. Den är ett hinder för vår gemensamma tillväxt och välfärd. Den är också ett hinder för framtiden. Det handlar inte bara om den situation som vi i dag befinner oss i. Samhällsekonomin påverkas men också den enskildes inkomster. Inkomsten påverkas naturligtvis för dagen, men frånvaro från arbetsmarknaden bidrar dessutom till minskade inkomster, minskade pensioner och en mindre dräglig tillvaro på äldre dagar.I dag har vi en arbetslöshet på närmare 8 procent. Långtidsarbetslösheten har efter finanskrisen och under den borgerliga regeringens tid vid makten bitit sig fast på en alldeles för hög nivå. Lika alarmerande är ungdomsarbetslösheten.Att det är svårt för unga att komma i arbete innebär naturligtvis konsekvenser för deras pensioner. När etableringsåldern på arbetsmarknaden dessutom har förskjutits och anställningsvillkoren för unga har blivit alltmer otrygga blir det alltmer angeläget att föra med sig ett framtidsperspektiv in i pensionsdebatten. Det är viktigt att diskussionen engagerar dagens unga generation och involverar dem som i dag är i arbetsför ålder.Fru talman! Regeringen lade fram en budgetproposition som riktade in sig på de fundamentala utmaningarna. Den innehöll satsningar på att fylla kompetensglappet, som i dag hämmar arbetsmarknaden, snabba och aktiva insatser för att unga lättare ska komma i arbete, investeringar i kommunikationer, infrastruktur och en aktiv näringspolitik som skapar fler arbetstillfällen. Ju fler som arbetar, desto mer pengar får vi in i pensionssystemet.Men som bekant var det ett budgetförslag som röstades ned av riksdagen. Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna röstade exempelvis emot många nya utbildningsplatser inom vuxenutbildning, yrkeshögskola och universitet, det som hade varit nödvändigt för att matcha näringslivets efterfrågan på rätt kompetens och för att rusta fler för kraven på dagens arbetsmarknad. I stället får nu den gamla passiva politiken ticka på.Förslaget innehöll också sänkt pensionärsskatt och höjt bostadstillägg för pensionärer. Det röstade vi socialdemokrater för här i kammaren, för det hade haft direkt och positiv inverkan på många pensionärers inkomster. Det hade också inneburit en starkare grundtrygghet inför framtiden och hade kanske också dämpat pensionsångesten något för morgondagens pensionärer.Men i och med resultatet av förra veckans budgetomröstning blir det tyvärr inte verklighet. Nu blir de här satsningarna inte av, i alla fall inte den här gången.
Fru talman! Tack, Teresa, för ditt anförande! Du tar upp den viktiga frågan om arbetslösheten. Ja, helt rätt, det har en direkt koppling till pensionerna. Vi har kanske lite olika syn, och det har vi haft ända sedan före förra valet och kommer kanske att ha fram till mars. Men det är faktiskt så att sysselsättningen har ökat. Det är hela 350 000 nya arbetstillfällen sedan 2006.Nu kommer man in på ungdomsarbetslösheten. Den har varit hög om man räknar med alla dem som finns i studiesystemen och så vidare, men den var hög också 2006. Då frågar jag Teresa: Hur kommer ungdomsarbetslösheten att sjunka när ni helt plötsligt höjer arbetsgivaravgiften för unga med mellan 16 och 17 miljarder kronor sammanlagt? Hur kan en arbetsgivare som får en kraftigt höjd arbetsgivaravgift vara mer benägen att anställa unga? Det får jag inte ihop. Vad ni gör är att ni för in ungdomar i olika typer av traineetjänster och konstlade jobb i stället för riktiga jobb. Får de riktiga jobb får de också pensionspoäng och kan få bättre pensioner i framtiden.
Fru talman! Det är glädjande att vi är överens om att arbetslösheten är ett problem och att det inte bara är ett problem för dagen utan också är ett problem på sikt.Jag får höra här från Moderaterna att det har skapats en massa nya jobb under de senaste åren. Det vore väl katastrofalt om inte fler människor hade kommit i jobb när arbetskraften, befolkningen, i vårt land har ökat. Du kommer inte undan att arbetslösheten ökade under den tid som Moderaterna ledde regeringen, under de senaste åtta åren.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 Vi har en väldigt lång bit kvar tills ungdomsarbetslösheten har pressats tillbaka till en acceptabel nivå.Den budget som ni röstade emot, regeringens budget, innehöll satsningar på utbildningskontrakt, på traineejobb och på aktiva och snabba insatser för att fler unga ska komma i jobb. Det röstade ni emot, men ni står fortfarande upp för fas 3 och andra "pysselsättningar" som uppenbarligen inte hade effekt på arbetslösheten.Ja, här finns det en skillnad i vår politik. Den tycker jag att vi ska fortsätta att debattera, för jag tror att vi har en lång bit kvar innan vi kan nå varandra på det området. Men med det sagt vill jag avsluta med att säga att det är glädjande att vi i alla fall båda två kan ställa upp på att vi måste få ned arbetslösheten för att också säkra morgondagens pensioner.
Där har arbetslösheten ökat så att den nu är över 12 procent. Den franske presidenten Hollande har ett nytt bottenrekord: Mindre än 14 procent gillar politiken i Frankrike. Ta varning av hur en felaktig politik kan påverka detta!Det finns också en annan sak. Finansdepartementet under alliansregeringen räknade på era förslag och kom fram till att det skulle försvinna 80 000 jobb med precis de åtgärder som ni har föreslagit. Skulle det bli sant, eftersom vi står här och pratar om pensioner, skulle svenska pensionärer förlora någonstans mellan 250 och 300 kronor i månaden. Det är mer än de flesta kommer att få i skattesänkning i ert förslag.
Fru talman! Jag tycker att det är intressant att när jag vill debattera ungdomsarbetslösheten här i Sverige vill Lars-Arne Staxäng hellre debattera Frankrike.Låt oss återgå till den situation vi har här i Sverige i dag. Låt mig också bemöta påståendet om arbetsgivaravgifterna för unga. Vi har helt olika syn där, och min utgångspunkt när det gäller att vi inte ska ha kvar de sänkta arbetsgivaravgifterna är helt enkelt att vi inte kan se att det har fått någon effekt på arbetslösheten. Under den tid som de sänkta arbetsgivaravgifterna har funnits har arbetslösheten i Sverige ökat.Vi har väldigt olika syn på frågan om arbetslöshet. Jag vill också poängtera det senaste påståendet från ledamoten Staxäng om att jobb skulle försvinna med regeringens politik som framfördes i budgeten.Kakan är betydligt större än de russin som Lars-Arne Staxäng plockade ut.